Herr talman! Peter Jeppsson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att ett minimalt antal JAS 39 Gripen kommer att stå på marken och att kompetensen upprätthålls för besättningarna så att flygverksamheten inte drabbas. Av frågan framgår att Peter Jeppsson först och främst syftar på nuvarande problematik rörande reservdelsförsörjning i Försvarsmakten. Överlag är det regeringens bedömning att utvecklingen av Försvarsmaktens flygförband i allt väsentligt motsvarar riksdagens beslut och regeringens inriktningsbeslut för perioden 2010-2014. I budgetpropositionen för 2014 redogjorde regeringen att inriktningen av flygstridskrafterna i stort har följts och att läget bedöms som godtagbart. Vidare framgick att stridsflygsdivisionerna inte uppnått planerad flygtidsproduktion och att det huvudsakligen beror på brister i reservdelsförsörjningen. Försvarsmakten och Försvarets materielverk har inrättat en myndighetsgemensam arbetsgrupp för att identifiera och åtgärda problem kopplade till det långsiktiga behovet av reservmateriel för försvarets samtliga system, där Gripensystemet är en viktig komponent av flera. Försvarsdepartementet följer myndigheternas arbete med att åtgärda de problem som på ett negativt sätt kan påverka flygtidsproduktionen i Försvarsmakten.

Herr talman! Jag har ställt min fråga till försvarsministern med anledning av det allvarliga läge Försvarsmakten befinner sig i avseende tillförsel och tillgång till reservdelar för JAS 39 Gripen. Redan i maj 2012 rapporterades det att flera JAS-plan tvingades stå på marken för att Försvarsmaktens datasystem PRIO var så komplicerat att reservdelar inte kom fram. Nu i mars har återigen rapporter nått oss att stridsflygplan tvingas stå på marken uppemot flera veckor på grund av att det saknas reservdelar. Risken är uppenbar att bristen kommer att drabba all flygverksamhet med JAS 39 Gripen i Försvarsmakten. Det kommer att innebära en allvarlig nedgång av Flygvapnets operativa effekt. Glädjande nog har Försvarsmakten och Försvarets materielverk nu inrättat en gemensam arbetsgrupp som ska hitta och åtgärda problem kopplade till det långsiktiga behovet av en reservmateriel för Försvarets samtliga system. Det välkomnas verkligen. Herr talman! Med anledning av det allvarliga läget med reservdelar vill jag även i sammanhanget åter ta upp frågan om flygverkstaden på F 17. Det har en stark koppling till hela försörjnings och underhållskedjan. Det har under lång tid varit en reducerad reservdelstillförsel. På grund av verkstädernas existens i allmänhet och F 17:s flygverkstad i synnerhet har man kunnat lappa ihop skrov så att de har kunnat användas i fullgott skick. Den möjligheten har nu tyvärr i princip försvunnit. Skroven står, och hela organisationen svajar ofantligt mycket. Det känns helt felaktigt att i detta läge centralisera och låta materielen ligga i lastbilar och andra transportfordon när behovet mycket tydligt ligger hos flottiljerna och verkstäderna där. Historiskt sett har man klarat sitt eget flöde i och med närheten till verkstaden. Man kan då bedriva operativ förmåga samtidigt som nya friska stridsflygplan monteras ihop. Som läget är nu kommer planen snart att skickas kors och tvärs för att man ska kunna bedriva övningar och incidentuppgifter. Skroven tar slut, och flygsäkerheten riskerar att drastiskt äventyras. Som information kan jag även meddela försvarsministern att man just nu tvångskommenderar tre personer från Kallinge till Såtenäs på grund av att man helt enkelt inte hinner med att göra det man åtagit sig däruppe. Hade verksamheten fortsatt som tidigare i Kallinge hade det inte varit nödvändigt. Herr talman! En annan parameter som inte bör glömmas bort är händelserna i Ukraina och det faktum att Försvarsberedningen har fått förlängd tid för sitt slutbetänkande. Det bakre underhållet är en självklarhet om stridsflygkrafterna ska kunna fungera i den ordinarie övningsverksamheten och specifikt i sina incidentuppgifter. Vore det inte rimligt att Sverige har ett bakre underhåll på den flottilj som strategiskt ligger närmast händelsernas centrum, nämligen F 17 i Ronneby? I sammanhanget vill jag också nämna att enligt uppgifter har 100 000 ryska soldater mobiliserats längs gränserna till södra och östra Ukraina. Sist men inte minst: Vore det inte både logiskt och rimligt att den gemensamma grupp som Försvarsmakten och FMV har tillsatt även tittar på flygverkstäderna som helhet när det gäller reservmaterielflödet och underhållet av våra Gripenplan? Det finns en möjlighet att stoppa upp och analysera. Men väntar vi för länge är det för sent. Kedjan är trots allt inte starkare än den svagaste länken.
Herr talman! Jag har varit väldigt tydlig med att syftet med det arbete som Försvarsmakten nu genomför är att stärka försvarsförmågan. I det ingår att vi behöver ha avancerade flygsystem, fartygssystem och undervattenssystem. När vi har gjort och gör stora investeringar i avancerade system som Gripensystemet är det inte acceptabelt att det är den här typen av brister. Det gäller till exempel brister i reservdelsförsörjningen och utbytesenheter eller brist på tekniker som gör att flygplanet helt enkelt inte kan användas. Vi har gjort stora investeringar i materielsystem, men det finns en risk för att vi inte får ut det vi vill ha. Som jag sade i mitt första svar anser regeringen att inriktningen av flygstridskrafterna i stort har följts och att läget bedöms som godtagbart. Men det innebär inte att verksamheten vare sig har varit eller är problemfri. För flygstridskrafternas del har de senaste åren innehållit flera utmaningar. Det har varit ett ansträngt personalläge. Det har till vissa delar saknats personal inom särskilda personalkategorier såsom till exempel flygtekniker, och vi har sett problemen med reservdelsförsörjningen. Försvarsmakten har haft svårigheter att i tid och i tillräcklig mängd få fram utbytesenheter och reservdelar till vissa system och plattformar. JAS 39 Gripen har varit särskilt drabbad, och det har medfört en lägre flygtidsproduktion än planerat. Det har inte minst påverkat utbildningen. Det har inte påverkat på vilket sätt anbefalld beredskap har upprätthållits. Men det är bekymmersamt nog ändå. Vi följer frågan väldigt noga. Vi har redovisat läget till riksdagen senast i budgetpropositionen. Problemen är kända, men det tar uppenbarligen lång tid att åtgärda. När det gäller bristen på flygtekniker har Försvarsmakten fördubblat grundutbildningen av flygtekniker genom en skräddarsydd utbildning. Vi vet också att problematiken kring reservdelar är kopplat till införandet av PRIO-systemet, ett integrerat resurs och ekonomiledningssystem. Här har Försvarsmakten och Försvarets materielverk bestämt sig för att tillsammans försöka komma åt problematiken inte minst med hjälp av arbetsgruppen. Tanken är att så fort man har identifierat ett problem ska man också vidta åtgärder så att vi kan se resultat redan 2014. Det är myndigheterna som tillsammans måste komma till rätta med problemen. Det kan inte vara så med Gripensystemet. Har vi ett avancerat system som vi vill ha ska det också kunna fungera. Vi följer detta noga. Samtidigt ska man komma ihåg att Försvarsmakten trots dessa brister ändå har kunnat delta i ett antal större internationella övningar. Under förra året deltog man bland annat i Red Flag i USA. Det är en av de mest avancerade flygövningar som finns i världen. Man deltog också i en övning i Nederländerna förutom den övningsverksamhet som man gör inte minst inom ramen för Cross Border Training. Det är inte acceptabelt att vi har den här typen av brister i reservdels och utbytesenhetsförsörjning. Det måste finnas tekniker, och det måste finnas en fungerande länk av underhåll och reservdelar för att vi ska kunna använda resurserna i stridsflygsystemet så effektivt som möjligt.
Herr talman! Jag uppskattar det arbete som har satts i gång. Det är viktigt att hitta en gemensam form för att kunna lösa problemen. Jag delar såklart också uppfattningen att de stora investeringar i Gripensystemet som har gjorts kräver att allt detta fungerar. Jag delar helt denna uppfattning, och jag tycker att det är bra att försvarsministern är tydlig med att framföra detta i kammaren - inte för att jag trodde något annat, men det är ändå bra att få det förtydligat. Jag måste ändå analysera vad försämrad tillgång till flygverkstäderna betyder. Jag tycker att det är en väsentlig del i detta, försvarsministern. Försvarsministern sade att det är viktigt att myndigheterna tillsammans tar tag i problemen. Jag tycker också att det är viktigt; det är ju lite grann det som har saknats från början vad gäller flygverkstäderna. Detta är ett av de frågetecken som jag skulle vilja att vi berörde lite grann. Jag är medveten om att vi har gjort det tidigare. Men jag ser ändå detta som en hel kedja, och som jag sade i mitt inledande inlägg är en kedja inte starkare än den svagaste länken. Och jag ser en stark bristning i denna länk om det blir som planerat. Jag återkommer till den frågeställning som jag har haft tidigare, herr talman: Varför har ingen utredning tittat på om det över huvud taget går att lägga ned en av flygverkstäderna? Och om man av olika anledningar har missat detta tidigare - är det då inte lämpligt att den gemensamma försvarsmakts och FMV-arbetsgrupp som nu har tillsatts tittar på just denna helhet? Det handlar om reservdelar, underhåll med mera. Vi har oerhört duktig och kompetent personal - både piloter och framför allt underhållspersonal med flera - som gör sitt yttersta för att detta ska fungera dagligen. Det ska vi verkligen uppskatta och ge dem en eloge för. Men de är också beroende av att det finns en helhet som fungerar. Jag tror tyvärr att risken är att detta kan få konsekvenser som vi kommer att se resultatet av under senhösten. Då får vi ställa oss frågan: Vad var det som hände? Och varför kunde vi inte ha gjort annorlunda? Jag kan nämna något om information som jag har fått i dag: Under hela 2015 kommer flygverkstaden i Ronneby bara att ha en enda flygplanselektriker. Det tycker jag är allvarligt. Jag undrar hur man ska kunna lösa sina åtaganden, framför allt med tanke på att F 17 är en skarp flottilj, så att säga, som har många incidentuppdrag. Händelserna som sker runt omkring oss är inte heller att förglömma. Jag tycker att de har gett ett annat perspektiv på frågan vad gäller flygverkstäderna och underhållet. Det handlar även om grundfrågan som vi debatterar här i dag om reservdelshanteringen och materielen. Jag är inte så orolig för att arbetsgruppen inte ska kunna titta på och hitta konstruktiva lösningar tillsammans i reservdelsfrågan. Man kan nog lösa detta så att det blir acceptabelt. Jag känner mig lite tryggare i och med det svar jag har fått i dag om arbetsgruppen. Men den stora faran, som jag ser det, är att oavsett vad man kommer fram till där vad gäller flödet av materiel är risken stor för att det inte finns någon organisation som mäktar med allt underhåll och klarar av att ta emot alla reservdelar. Man har förändrat så pass mycket i den grundläggande underhållsverksamheten genom att man exempelvis kommer att lägga ned flygverkstaden i Ronneby. Jag känner att det finns en möjlighet, försvarsministern, att stoppa upp ett litet tag och se om detta är någonting som den gemensamma arbetsgruppen kanske också ska titta på. Jag tycker i alla fall inte att det borde bli någon prestige i det hela.
Herr talman! Som framkom i den förra debatten, inte minst, fick vi ett lite historiskt perspektiv på vad det nu är som egentligen pågår och hur stora och omfattande de förändringar som nu genomförs är. Som en bakgrund till detta måste jag ändå säga att som en förutsättning för att genomföra reformen beslutades här i kammaren i maj 2012 att även försvarslogistiken skulle reformeras. Det handlar om effektiviseringar för att kunna frigöra resurser från stödverksamheten inom försvaret och föra över dem till förbandsverksamheten och insatsorganisationens uppbyggnad. Avsikten är att försvarslogistikens kostnader ska minskas med ca 760 miljoner kronor till 2015 för att man ska kunna använda dessa pengar i förbandsverksamheten, till anställning och utbildning av personal och till övningar. Efter riksdagens beslut, som vi var överens om, har regeringen uppdragit åt myndigheterna att genomföra reformen. Det är Försvarets materielverk och Försvarsmakten som har regeringens uppdrag och mandat att rationalisera och effektivisera försvarslogistiken. Detta sker genom att man har analyserat verksamheten och tittat på vad det är för processer som finns, hur man kan göra dem mer rationella och om man kan samverka med övriga myndigheter och andra berörda aktörer. Detta var vi överens om. Peter Jeppsson har också själv här i kammaren betonat vikten av att man genom en sammanslagning av FMV och FMLOG ska kunna söka rationaliserings och effektivitetsvinster. Vi var överens om att det var nödvändigt för att utveckla och förändra både arbetsmetoder och organisation. Detta är ett stort och omfattande arbete. Här gäller det, precis som med reservdelsförsörjning och försörjning av tekniker ute på förbanden, att myndigheterna måste samarbeta. Myndigheterna har regeringens uppdrag att genomföra detta. Syftet är naturligtvis att verksamheten ska fortsätta att fungera. Precis som jag sade måste vi identifiera vilka flaskhalsar - om vi kallar dem så - som finns i omfattningen enskilda mindre problem, men som till slut innebär att vi helt enkelt inte får ut den flygtidsproduktion som vi är överens om att vi ska ha. Det handlar om att det finns en plan för hur mycket som ska göras, men planen står kvar på marken. Det är lika illa om det gäller fartyg eller om det gäller någonting annat. En utgångspunkt är att hela kedjan ska fungera. Jag kan hålla med Peter Jeppsson om att vi nu ser stora förändringar och ett skifte i Europas säkerhet. Då blir det naturligtvis ännu viktigare att kunna upprätthålla rätt beredskap, inte minst incidentberedskap. Där har flygstridskrafterna en viktig uppgift som en del i incidentberedskapen. Det kommer också att ställa krav på högre tillgänglighet. Man måste också göra en avvägning av vad som är beredskap och vad som är övningar. Sammantaget uppfattar jag det som att det både från Försvarsmakten och från FMV finns en vilja att verkligen komma till rätta med problemen. Det de har i uppdrag från regeringen är att i samverkan hitta de bästa och de mest effektiva lösningarna.
Herr talman! Jag tackar ministern. Jag är också medveten om att det beslut som fattades 2012 fattades i enighet avseende reformeringen. Men vi gick inte in på detaljerna, och det är där det intressanta kommer. Man ser att ett beslut i stora ramar fattas, men när man går lite längre ned ser man hur verksamheten kan komma att förändras på ett sådant sätt att det knappast är till gagn för flygverksamheten. Det är så jag upplever det, och jag har även fått signaler om detta från Försvarsmakten och Flygvapnet. Då tycker jag att man behöver stoppa upp lite grann och se vad det är som går lite för snabbt. Har vi verkligen analyserat följderna av beslutet? Vi beslutade ju aldrig att vi skulle lägga ned en flygverkstad; vi fick aldrig ens frågan om man kunde göra det. Här har man fattat ett eget beslut på myndighetsnivå. Jag antar att försvarsministern ställde sig bakom det eftersom jag inte hör något annat här i kammaren. Det kanske man ska göra. Men jag tycker ändå att en väsentlig del, nu när det finns en grupp som tillsammans ska titta på reservdelsflödet, är att man tar in frågan och verkligen analyserar den. Sedan får man se vilka slutsatser som kan dras. Kanske kommer man fram till samma slutsats som den tidigare utredningen har gjort, eller kanske inte. Jag tycker att det hela har gått väldigt snabbt, och jag tycker att det finns så många frågetecken som dyker upp att i alla fall jag känner oro över hur vi ska klara hela kedjan. Och det måste vara en väsentlig frågeställning kring det hela. Det finns risk för att man monterar ned väsentliga delar av underhållet och den kapacitet vi faktiskt har i dag. Jag vill passa på att önska försvarsministern en trevlig helg, självfallet även talmannen och alla som är här en sådan här fredagseftermiddag. Det är trevligt, och det är en bra debatt. Det är demokratin i sitt bästa tillstånd när man kan missa två tåg, vilket jag har gjort, och ändå vara lika glad för att stå och debattera i talarstolen.
Herr talman! Jag har sagt tidigare att det är ett omfattande reformarbete som Försvarsmakten och övriga försvarsrelaterade myndigheter genomför. Man måste få stöd från Försvarets materielverk. Och när denna samverkan ska genomföras inkluderar det allt från personal, materiel och logistikfunktioner. Försvarsmakten genomför nu det samtidigt som man levererar i skarpa insatser, både här hemma och i fredsfrämjande insatser utomlands dygnet runt året om. Det är en prestation som kräver engagemang. Och det ser vi när vi är ute och besöker olika verksamheter i Försvarsmakten, vilket vi säkert båda gör. Vi ser på flygflottiljerna men också på övriga förband att det finns ett stort engagemang och en hög ambition för att verkligen få till både övningsverksamhet och olika former av beredskap och insatser. Vi måste samtidigt komma ihåg att det gäller att genomföra reformen i förmodligen ännu högre tempo än vi hade trott från början, med tanke på hur omvärlden ser ut. Det gäller att stärka vår försvarsförmåga och också vara beredda att betala vad det kostar. Det är även viktigt att se till att de effektiviseringar och rationaliseringar som vi har kommit överens om genomförs. Och jag förutsätter att de görs i samverkan mellan myndigheterna för att uppnå det som vi vill ha, nämligen en effektiv organisation och stärkt försvarsförmåga. Vi måste även komma ihåg att det här kostar pengar. Vi har varit beredda att höja anslagen två år i rad. Socialdemokraterna måste också säga var de står när det gäller framtiden och finansieringen, vilket blev tydligt i den förra interpellationsdebatten. Jag vill också passa på att önska alla en trevlig helg.